Herr talman! Jag tycker att starten vid sex års ålder var i dåligt sällskap när man dessutom tog upp EG i krispaketet. Det är min personliga åsikt och miljöpartiets. Är det att satsa ekonomiskt -- vilket Helge Hagberg sade -- när eleverna kommer ut ett år tidigare än förut och, som Larz Johansson mycket riktigt påpekade, inte har grunderna? De som nu är fem år och skall börja skolan vid sex års ålder har inte gått i förskola. Är det att satsa, och är det att satsa rätt?

Herr talman! Min fråga till Helge Hagberg kvarstår. Vad menas när utskottet säger att hemspråksundervisningen skall förläggas till lördagar endast om det är omöjligt att förlägga den inom den ordinarie skoltiden? Vem skall avgöra om det är möjligt eller omöjligt att förlägga hemspråksundervisningen till ordinarie skoltid? Det är uppenbarligen möjligt att göra det, eftersom all hemspråksundervisning i dag sker inom den ordinarie skoltiden. 65 000 grundskoleelever deltar i dag i hemspråksundervisningen inom ordinarie skoltid. Till sist vill också jag tacka för tre roliga år i riksdagen och för ett roligt och arbetsamt arbete i utbildningsutskottet.
Herr talman! Jag skall börja med att svara Ylva Skolministern och utskottsmajoriteten har inte skjutsat över hemspråket till lördagar. Med den hittillsvarande organisationen har vi upplevt att det finns problem i sammanhanget. Om man kan planera verksamheten så att man eliminerar dessa problem -- t.ex. att elever i hemspråksundervisning får gå ifrån annan viktig undervisning -- är det bra. Då kan man mycket väl förlägga hemspråksundervisningen inom ramen för skoltiden. Men om detta omöjliggörs genom planering har man inget annat att göra än att lägga hemspråksundervisningen efter skoldagens slut eller på lördagar. Det är detta som vi är öppna för. Vi kommer inte att kräva att det skall ske på lördagar, utan det kan man få avgöra lokalt. Förskolans verksamhet omfattar, Larz Johansson, inte bara den sexårsverksamhet som förekommer i den s.k. lekskolan eller vad det nu kan vara. Hela barnomsorgen är ju en förskola, och många barn får del av den verksamheten. Många av de barnen skulle vilja börja skolan när de är sex år och är också skickade att göra det. Låt dem få det erbjudandet och låt föräldrarna få avgöra det. Naturligtvis skall även kommunerna själva få avgöra om de kan ta emot dessa barn i skolan. Utskottsmajoriteten skriver i sitt betänkande att det är bra att man har dessa utgångspunkter när man gör den lokala planeringen och avgör vilka kriterier som skall gälla för att det skall vara nöjaktigt och för att dessa elever skall kunna börja. Lokalernas utseende t.ex. är inte någonting mer dramatiskt för sexåringar än för sjuåringar. Gör inte en så konstig tolkning av detta uttalande, Larz Johansson! Jag tror att kommunalmännen och de som ansvarar för den här verksamheten är skickade att klara den.

Herr talman! Betänkandet innehåller, som det redan har sagts, flera stora frågor. Jag tänker framför allt uppehålla mig vid frågan om flexibel skolstart. Den frågan rymmer stora pedagogiska avvägningar. Den föreslagna förändringen är kopplad till det läroplansarbete som nu pågår. Vi strävar alltså efter att få ett gemensamt måldokument för förskola och grundskola, dvs. en verksamhet som innehållsmässigt och metodiskt går som hand i handske med varandra. Dessutom har vi genom de förändringar som föreslagits i kommunallagen och genom de markeringar som regering och riksdag har gjort medverkat till en organisatorisk utveckling i kommunerna, vilken innebär att många kommuner är på väg mot gemensamma kommunala organ för såväl skola som förskola. Detta är två basala förutsättningar för denna verksamhet, och de är nu snabbt på väg att tillgodoses. Det är viktigt att, som utskottet understryker, de barn som kommer till skolan tas emot på ett bra sätt och att det hela inte fuskas bort. Det har ställts en lång rad frågor om hur det ena och det andra skall lösas. Just därför att man måste ha tid på sig att lösa en del frågor, har vi en generöst tilltagen övergångstid, då det är den lokala skolstyrelsen som ytterst har att fatta det avgörande beslutet om barnet skall tas emot i skolan eller inte. Efter övergångstiden skall vi ha kommit till den situationen att det föräldrarnas exklusiva val som är det avgörande. Under den övergångstiden bör vi kunna finna lösningar på frågor som rör lokaler, personalens fortbildning och andra insatser som måste till för att det hela skall bli lyckat. Jag är ganska säker på att just det förhållandet att vi startar och medger en successiv utveckling är någonting som kommer att användas av de kloka lokala huvudmännen för att vidta de åtgärder som behövs för att man skall kunna ta emot barnen på ett bra pedagogiskt sätt. Vad som helt gått förbi i debatten är att vi lägger avgörandet hos föräldrarna. Det är en viktig valfrihetsreform. Det talas väldigt mycket om valfrihet i den gemensamma sektorn, och detta förslag är ett uttryck för denna valfrihetstanke. Det är de flesta partier överens om när man talar om detta programmatiskt. Detta förslag innebär en mycket tydlig valfrihet för föräldrarna. Jag har lagt fram förslaget därför att jag tror att det kommer att medverka till att föräldraengagemanget i skolans och barnomsorgens verksamheter blir starkare. Jag har också varit angelägen om att inte hamna i det läget att vi lägger fram ett förslag där det sägs att man skall börja skolan vid sex års ålder och att riksdag och regering sedan fastställer det beslutet. Det vore indirekt att säga att den pedagogiskt strukturerade verksamheten enbart kan förekomma i skolan. Det som förekommer i förskolan är därmed underförstått någoting annat än pedagogiskt strukturerad verksamhet, i huvudsak social omsorg. Om riksdagen fattade den typen av beslut och sade att skolstart vid sex års ålder skall gälla -- punkt och slut, skulle vi omöjliggöra ett sammanväxande av dessa två utomordentligt framgångsrika verksamheter, förskola och grundskola. För mig är det viktigt att vi håller fast vid en flexibilitet, som understryker båda verksamheternas pedagogiska karaktär och även föräldrarnas rätt att vara med och välja. Vi har mött en hel del invändningar som har varit udda, måste jag säga. I den allmänna opinionen har det ofta sagts att föräldrarna inte kan träffa detta val, att de inte klarar av det. Visst gör de det. Föräldrarna har naturligtvis stöd av förskollärare och lågstadielärare. Men de är kapabla att fatta ett sådant beslut, och de kommer också att göra det. Någon har sagt: Men tänk om det då inte blir några barn som vill börja skolan vid sex års ålder! Då får det väl bli så, eftersom föräldrarna har träffat det valet. Nu tror jag att en hel del kommer att vilja börja i skolan, och de är välkomna. Samtidigt vet vi om att det finns en hel del föräldrar som tycker att det är bra som det är. Låt dem då få ha den verksamhet som de vill ha, och se sedan till att förskola och skola möter barnet sådant det är! Det är ett mycket viktigt pedagogiskt ställningstagande, att barnet skall mötas sådant det är. Hittills har gällt att barnet skall vara skolmoget. I och med detta förslag tas skolmognadsresonemanget bort, och det är ett viktigt ställningstagande. I fortsättningen får vi ta emot det barn som kommer till skolan och leda det genom dess fostran och utbildning, sådant det är. Det är en fråga om att skolan skall vara barnmogen snarare än att barnet skall vara skolmoget. Detta är oerhört viktiga principiella resonemang, som har legat till grund för mitt ställningstagande i fråga om det förslag som jag nu har lagt fram. Jag har en bakgrund i förskola--skola-kommittén. Det är riktigt. Förskola--skola-kommittén tog upp dessa frågor, precis som Birgitta Rydle antydde. Vi lade över huvud taget inte fram något förslag i den kommitténs betänkande. I stället lade vi fram tre olika tänkbara handlingslinjer: skolstart vid sex års ålder, skolstart vid sju års ålder och skolstart av flexibel karaktär. Allt detta gick ut på remiss. Så såg det ut, om historiebeskrivningen skall vara riktig. Det har också i debatten sagts att förslaget om flexibel skolstart har kommit upp i ett besparingssammanhang eller ett krispaket. Det är riktigt. Förslaget lades fram i ett sammanhang där regeringen presenterade en lång rad strukturella förändringar i gemensam sektor. För Larz Johansson kan det vara intressant att erinra sig att det i det paketet för första gången fanns med en regeringsdeklaration om att vi skulle ha en treårig gymnasieskola för alla. Det förslaget drog, enligt Larz Johanssons uppfattning, åt rätt håll. Det kan man kanske stå ut med för den delen. Men rätt skall vara rätt, också i den frågan. Det är viktigt att vi nu ser över lärarutbildningarna och ser till att de knyts närmare samman och att lärarna får större förutsättningar att arbeta ihop mot denna bakgrund. Självfallet är det viktigt att det gemensamma måldokumentet kommer fram, som jag sade förut. Det är viktigt att organisationen ute i kommunerna utvecklas på det sätt som vi har talat om och att vi får en fortbildning som successivt förbereder personalgrupperna för det stora som nu kommer att ske. Det är stort, det vi nu gör, mycket stort. Jag är glad över att ha fått lägga fram denna proposition. Jag tror att de, som ett uttryck för ett annat synsätt på gemensam sektor, så småningom kan komma att värderas inte bara utifrån sina pedagogiska förtjänster utan också utifrån detta att vi tilltror dem som är skolans uppdragsgivare -- föräldrarna -- omdömet och förnuftet att fatta detta beslut. Sedan är det upp till oss som möter dessa föräldrar att ge det stöd som de har rätt att få.

Herr talman! Göran Persson sade inledningsvis att han i huvudsak skulle uppehålla sig vid frågan om den flexibla skolstarten. Det gjorde han också -- helt och hållet. Jag kan förstå om han undviker ämnet hemspråksundervisning. Det är riktigt, som Göran Persson säger, att kommunalmännen säkert klarar av frågorna om lokaler osv. Skrivningar härom förekommer heller inte i propositionen. Det är utbildningsutskottet som har gjort de tilläggen. Då måste det finnas något syfte med dem. Jag tycker att det är rimligt att begära av i första hand utskottsmajoriteten en förklaring av vad som avses. I andra hand lär det bli skolministerns uppgift, i varje fall under den närmaste tiden, att svara på den typen av frågor. Därför är det nog bra att frågorna reses. Göran Persson säger att det pedagogiska bakgrundsresonemanget är att man skall möta barnet sådant det är. Det är så riktigt tänkt. Men det kräver i sin tur också förutsättningar. Det kräver att man har resurser på lågstadiet att möta barnen i olika åldrar sådana de är. Det kräver att man har god tillgång till personal så att man kan ha små grupper. Det kräver en rejäl fortbildning, vilket i sin tur kräver både tid och pengar. Det kräver att personalgrupperna har en sådan sammansättning som jag antar att utbildningsutskottets majoritet egentligen menar, fast dess företrädare inte riktigt kan förklara vad de har tänkt. Det kan alltså vara en mix av förskollärare och lågstadielärare som arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar att möta barnen sådana de är. Men det kräver i sin tur att man har resurser i form av pengar. Såsom beslutet nu är utformat kommer kommunerna för att lösa dessa uppgifter att ha mindre pengar än vad de hade tidigare. De får inte något bidrag för sexåringarna i barnomsorgen. De får inte heller något bidrag för sexåringarna när dessa nu kommer till förskolan. Resultatet för kommunerna är att de får ett större åtagande. De skall uppfylla dessa tjusiga pedagogiska målsättningar, och de kommer att ha mycket bristfälliga resurser för att göra det. Det är där som resonemanget inte bär, Göran Persson.

Herr talman! Göran Persson talade varmt om en gemensam lokal organisation för skola och barnomsorg, och denna strävan delar vi. Men centralt är det fortfarande två strukturer och två organisationer: å ena sidan skollag och skolverk, å andra sidan socialtjänst och socialstyrelse. Göran Persson tog själv upp risken för att den organiserade pedagogiska verksamheten i folkskolan reduceras till social omsorg. Han vill i stället understryka att det både inom skolan och inom barnomsorgen handlar om bra pedagogisk verksamhet. Men varför då inte erkänna det fullt ut och inordna även barnomsorgen inom skolverkets ansvarsområde? Jag tror att det är särskilt viktigt att det nya skolverkets arbete med uppföljning och utvärdering liksom dess fältorganisation redan i starten får omfatta också den pedagogiska verksamhet som i dag bedrivs inom ramen för barnomsorgen.
Herr talman! Jag håller helt med Göran Persson om att det är skolan som skall vara barnmogen, inte barnen som skall vara skolmogna. När det gäller flexibiliteten i skolstarten vill jag säga att den kan behållas även när man efter en övergångstid fattar beslut om skolplikt från sex års ålder. Det finns flexibilitet i dag när föräldrar kan skjuta upp barnens skolstart till åtta års ålder.

Herr talman! Jag vill upprepa min fråga till Göran Persson: Kommer regeringen att vidta särskilda åtgärder för att belysa läget angående hemspråksundervisningen? Denna har onekligen förändrats -- först tog man pengar från hemspråksundervisningen, men nu gör man det inte längre. Går man ut med en särskild drive i kommunerna? Om det vidare blir en flexibel skolstart och man sänker åldern för skolstarten ytterligare, kommer man då att betraktas som en underlig person, om man börjar vid åtta års ålder? Det finns forskare som säger att vi egentligen borde skjuta upp skolstarten till åtta års ålder för att inte beröva barnen möjligheter till inlevelse, känslor osv. Även det är något att tänka på. Kommer man att betraktas som en särsling om man skjuter skolstarten till åtta års ålder?

Herr talman! Först några ord till Larz Johansson. De resonemang som utskottet har fört får naturligtvis utskottet svara för. Kan utskottets företrädare inte precisera vad som står i betänkandet, menar Larz Johansson att det faller på min lott att göra det. Jag vill bara säga att jag inte kommer att återfalla i beteendet att från statens sida gentemot kommunerna i detalj börja föreskriva hur lokaler skall se ut, hur fortbildning skall bedrivas och hur andra insatser skall göras för att underlätta denna förändring. De vore att återgå till en gammal ordning, som jag ju vet att Larz Johansson på många sätt behärskade fullt ut. Även om det paradoxalt nog kontrasterade litet mot hans decentralistiska läggning, stod det inte att finna någon mer förfinad centralist i denna kammare vad gäller regelverkets uttydning än herr Johansson i Nyköping. Jag var naturligtvis när vi avskaffade regelverket orolig för herr Johanssons fortsatta skolpolitiska insatser, men nu inser jag att det här öppnar sig ett nytt fält, på förskole och skolområdet, med en lång rad regler som skulle kunna tas fram och utvecklas. Jag passar mig för detta, och jag tycker inte heller att Larz Johansson skall driva debatten i den riktningen. Det vore ett steg tillbaka. Vad gäller statsbidragsfrågan har vi mycket riktigt två olika statsbidragssystem, ett för förskolan och ett för grundskolan. Det pågår nu en kommunalekonomisk utredning, och det är inte alls otroligt att den kommer att upp den frågan. Skolan har ju ett statsbidragssystem som är uppbyggt så att statsbidraget faller ut ett år i efterskott. För förskolan utfaller det under verksamhetsåret. Det är en övergångssituation som snarare är av likviditetskaraktär för kommunerna än en resultatfråga i deras budget. Så är fallet rent principiellt, men detta är knappast av sådan vikt att det kommer att hindra kommunerna från att göra den förändring som den flexibla skolstarten innebär. Jag kan inte ställa ut några löften kring Ylva Johanssons resonemang om en gemensam central tillsynsmyndighet. Men det är klart att det ligger i sakens förlängning att om vi får en utveckling ute i kommunerna där det här växer samman och om vi får en gemensam läroplan, finns det naturligtvis mycket som talar för att också tillsyn och statligt myndighetsansvar kan komma att samordnas. Det vill jag ändå ha sagt, eftersom jag tycker att det ligger i frågans riktning. Också när det gäller hemspråksfrågorna gör vi en viktig förändring. Det är lätt att uppträda som populist i det sammanhanget. Invandraropinionen i hemspråksfrågan varierar, men jag vill påstå att den är övervägande negativ till förslaget. Det finns också personer som tycker att det är bra. Det är alltid frestande att utnyttja ett sådan läge. Johansson, hade varit att också i fortsättningen låta den tingens ordning råda som hittills har rått. Vi har vad gäller hemspråksundervisningen haft en utveckling inom svensk skola under 80-talet där kostnaderna har rusat iväg och där grupperna successivt har blivit allt mindre. RRV har gjort en undersökning, som man naturligtvis i och för sig kan vifta bort, men som faktiskt beskriver tillståndet i några stora kommuner, däribland 1,4 elever per invandrarlärare. Sådant leder förr eller senare till en reaktion där verksamheten ifrågasätts -- inte från pedagogiska utgångspunkter utan utifrån hur vi hanterar resurserna för verksamheten. Jag tycker att hemspråksundervisningen är viktig. Därför skall den bedrivas på så skolmässiga grunder som möjligt. Vi har därför också infört regeln att om det är färre än fem elever i gruppen, är kommunen inte skyldig att anordna hemspråksundervisning. Så skall regeln formuleras. Man kan jämföra detta med övriga språkgrupper i skolan, men också med förhållandena i vårt grannland Finland, som har exakt samma regel för sina hemspråksgrupper. Detta har varit inte minst viktigt att understryka när vi har talat med våra finska kamrater. Man kan sedan komma i ett läge där vissa barn inte kan erbjudas en hemspråksundervisning på sin skola. Då får man överväga att göra det efter skoldagens slut eller, om det går att lösa, på lördagar. Det är så vi som har lagt förslaget har sett på detta, inte som ett sätt att ta bort verksamheten från skoldagen och från skolan och att försämra för eleven, utan som ett sätt att för det fall att man inte uppnår grupper om fem, faktiskt öppna en möjlighet inom skolans ram att ändå lösa detta på ett rimligt sätt, utan att pojkarna och flickorna förlorar undervisning i andra angelägna ämnen. Det är också så resonemanget har uppfattats av invandrarorganisationer. Jag har träffat företrädare för dem, och invandrarorganisationerna och departementet har varit överens om att i en gemensam arbetsgrupp följa hemspråksfrågans utveckling. Där skall vi bl.a. ta upp de frågor som Eva Goe s vidrör -- hur informationen utformas inom kommunerna och hur det kommer att se ut efter riksdagsbeslutet. Vi räknar med att Kommunförbundet skall göra den huvudsakliga insatsen, men vi skall också tillsammans med organisationerna studera hur det går till. Det är viktigt också för oss. Larz Johansson tog upp en fråga som jag tycker att det är viktigt att också för min del att kommentera, nämligen avgifter i fristående skolor. Han säger att det i betänkandet förs ett resonemang innebärande att man kan ta ut smärre, skäliga avgifter. Jag tror att det är bra om vi för ett samtal om avgifter i fristående skolor. Skall vi ge ett statsbidrag till fristående skolor som motsvarar det statsbidrag som behovet i en vanlig kommunal skolorganisation skulle ha resulterat i, är det rimligt att vi också principiellt diskuterar behovet av avgifter i sådana verksamheter. Avgiften får väl i ett sådant sammanhang snarast funktionen av att rangera en eventuell kö. Det är principiellt något som vi borde studera. Vi har ett år på oss innan föreskrifterna på detta område träder i kraft, så det finns tid för detta. Jag är glad för att Larz Johansson tog upp det. Jag tror att det finns partipolitiska förutsättningar för att hantera också denna frågeställning över blockgränserna, och det bidrar jag gärna till. I övrigt innehåller diskussionen och betänkandet många andra viktiga frågor. Jag beklagar att de faller bort i diskussionen. De är stora nog var för sig att föra en debatt omkring. Precis som Helge Hagberg sade har vi genomfört oerhört många och genomgripande förändringar av skolsystemen. Det är uppenbart att det är svårt att föra många debatter samtidigt. Det är kanske en baksida till att vi har haft ett högt tempo. Å andra sidan får vi faktiskt under den här perioden, med den här riksdagsmajoriteten, mycket gjort på skolområdet. En som har bidragit till detta är Helge Hagberg, som nu lämnar oss. Till honom vill jag, som alla andra i debatten, framföra ett varmt tack för konstruktiva bidrag till gagn för den svenska skolans utveckling och ungdomarnas fostran till fria, självständiga och stolta individer i ett demokratiskt samhälle. Tack Helge!

Herr talman! Jag trodde att Göran Persson skulle reagera på en liten kommentar som Birgitta Rydle fällde. Hon sade att detta egentligen bara var inledningen och att detta kan leda fram till att vi sänker skolpliktsåldern till sex år. Jag trodde att Göran Persson skulle reagera på det påståendet. Sedan kommenterade Göran Persson detta med regelverket och hänvisade till en herr Johansson i Nyköping. Han skulle ha kunnat en del om det här. Så länge vi har eller har haft ett regelverk är det inte så dumt att känna till hur det fungerar. Jag har t.o.m. hört talas om någon av våra grannkommuner där man utnyttjat kunskaperna så till den milda grad att man också kunde kringgå regelverket en och annan gång. Sedan sade Göran Persson att man skall akta sig för att återfalla i det här beteendet att börja föreskriva saker och ting. Vid flera tillfällen har jag just pekat på dels att utbildningsutskottet, när det gällde skolstarten, skulle passa sig för att göra det, dels att jag tycker att Göran Persson sannerligen har återfallit till det väl mycket under den här tidiga våren, eller vintern kanske man skall säga. Som jag erinrade om tidigare, avreglerade vi och beslöt att vi skulle ha ett generellt statsbidragssystem, ett finansiellt stöd, till kommunernas skolväsende där de själva skulle bestämma hur de hanterade sina pengar. Det dröjde inte länge förrän Göran Persson var där och skulle reglera och sade att 300 miljoner skulle vi ta bort från en alldeles bestämd del av detta. 55 miljoner skulle vi ta bort från grundvuxutbildningen. Ett sällsynt illa valt besparingsförslag. Detta använder Göran Persson nu som argument och säger att det hade varit farligt att låta den tingens ordning råda som ledde till att vi fick en dyrare hemspråksundervisning och mindre grupper. Javisst, det hade varit farligt, men vi lät ju inte den tingens ordning råda. Vi bröt den med det nya statsbidragssystemet, där vi gav kommunerna ett ansvar för att se till att all undervisning, vare sig det handlade om hemspråk, matematik eller svenska, bedrevs på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Det fanns ingen anledning att peka ut hemspråket och invandrarbarnen på det sätt som gjordes här. Det fanns heller ingen anledning att peka ut hemspråksundervisningen och säga att den skall bedrivas på lördagar. Det har uppfattats så ute i landets kommuner, det är inte särskilt populistiskt att hävda att det även har uppfattats så bland invandrarna och deras barn, att det kommer att leda till att praktiskt taget all hemspråksundervisning kommer att ske på lördagar. Då kommer omfattningen att begränsas högst avsevärt. Då kommer det att uppstå stora besparingar, och det inser naturligtvis kommunerna också.

Herr talman! När det gäller hur resurserna för hemspråksundervisning har använts och kommer att användas, Göran Persson, tror jag egentligen att skolministern håller med mig. Det beror i första hand på statsbidragssystemets struktur och inte på frånvaron av möjligheter att förlägga undervisning till lördagar. Ett av de viktigaste argumenten för det statsbidragssystem som riksdagen beslutade om i höstas var förhoppningen, för att inte säga övertygelsen, om att detta skulle leda till effektivare resursanvändning ute i kommunerna. Jag tycker att man hoppar över ett väsentligt led i resonemanget om man, som Göran Persson här, tar en ineffektiv resursanvändning i det gamla bidragssystemet som intäkt för att nu, innan det nya bidragssystemet ens har satts i sjön, vidta åtgärder när det gäller undervisningsgruppernas storlek och undervisning på lördagar.
Herr talman! Sverige har varit ett föregångsland när det gäller hemspråksundervisning. Jag läste nyligen invandrarkvinnornas tidning. Den kvinna som drog det tyngsta lasset när det gäller hemspråksundervisningen har nu gått bort, och hela tidningen handlade om henne. Hon kämpade i många Herrans år och förde upp Sverige till att bli det bästa landet när det gäller hemspråksundervisning. Jag tycker att det är hemskt att vi försöker dra ner den bilden av Sverige på de här viset. Därför är jag åtminstone glad över att Kommunförbundet skall få en liten uppgift att sprida information om att hemspråksundervisning skall försöka behålla sin status -- hur det nu skall gå till efter alla dessa turer. Det måste ju finnas andra vinster att göra inom hemspråksundervisningen, t.ex. genom att hemspråkslärarna fortbildar sig. Har Göran Persson funderat på det? Då skulle man kunna få en annan schemaläggning. Man skulle kunna utnyttja hemspråkslärarna på ett bättre sätt. Man kanske skulle kunna använda fortbildningsmedel och snabbutbilda, precis som man gör på många andra områden. Sedan vill jag än en gång ta upp detta: Kommer man att betraktas som konstig om man börjar skolan när man är åtta år, om vi skall sänka till flexibel skolstart vid sex år? Det blir ju då så småningom ett mer allmänt vedertaget begrepp.

Herr talman! Jag vill säga några ord om detta med sexårsstarten. Det har ju väckt en viss oro runt om i landet. Mot den bakgrunden tycker jag att det är bra att utskottsmajoriteten har utvecklat resonemanget något kring dessa frågor. Man har tidigare här i debatten flera gånger återkommit till detta hur saker och ting uppfattas. Detta har på sina håll uppfattats så, att det enda kommunerna behöver göra är att titta sig omkring och se om det finns några tomma bänkar bland sjuåringarna och plocka in sexåringar där. Då tycker jag inte att det på något sätt strider emot de principer vi numera skall ha om arbetsfördelning på skolområdet att utskottet för ett resonemang om vilka förutsättningar som utskottet anser bör föreligga. Orden är vägda på guldvåg i så måtto att det här inte får någon rättsverkan i den meningen att någon, med stöd av detta, kan hävda att det är juridiskt omöjligt att ta in sexåringar. Det blir ändå en påminnelse om att vi som nu är med om att fatta detta beslut är medvetna om att för att det skall genomföras på ett kvalitativt bra sätt, är det en del förutsättningar som bör vara för handen. Jag tror att det på åtskilliga håll i landet kommer att vara till glädje att utbildningsutskottet har gjort de här kompletterande skrivningarna.
Herr talman! Eftersom Lars Leijonborg använde orden ''vägda på guldvåg'' och eftersom Lars Leijonborg är en av vågmästarna kunde det kanske vara bra om Lars Leijonborg förklarade t.ex. vad

Herr talman! Först har vi Birgitta Rydles inlägg om skolplikten och skolstartsåldern sex år. Jag kommenterade faktiskt hennes inlägg, Larz Johansson. Jag sade att jag var starkt kritisk och negativ till en utveckling där vi lägger fast skolplikt vid sex års ålder som en fix gräns, av det psykologiska och pedagogiska skälet att gör vi detta har vi sagt att den strukturerade pedagogiska verksamheten försiggår i skolan. Förskoleåldern är oerhört viktig för barnens utveckling. Därunder pågår en avancerad pedagogisk verksamhet. Jag vill att dessa verksamheter skall kopplas samman, gå som hand i handsken med varandra. Vid sex sju års ålder inträffar den period i barnens liv då skolplikten genomförs. Det får deras föräldrar fatta beslut om. Det är så resonemanget ser ut, så jag har faktiskt svarat på frågan. Återigen befaras det att det skall bli dålig kvalitet och slarvigt. Underskatta inte föräldrarna! Vi som har barn i denna ålder är engagerade i våra barns skolgång, och vi har varit oerhört engagerade i deras dagisverksamhet. Ingen skall få mig att tro att vi kommer att få föräldrar som väljer en tidigare skolstart, om de ser att kommunerna inte kan erbjuda en fullgod verksamhet. Då får ungarna vara kvar på dagis, därför att det är bäst för dem. Det är däri som greppet ligger, dvs. att vi faktiskt säger att det här sker i den takt som föräldrarnas önskemål ger uttryck för. Vi litar på att föräldrarna äger, den kompetensen och kraften. Skolstarten vid åtta års ålder, som fanns tidigare, försvinner också ut ur regelverket i och med detta förslag. Det föreslås i propositionen. För sista gången vänder jag mig till Larz Johansson angående exercisen i regelverket, vad utskottet har gjort och att allt vägs på guldvåg osv. Vi kan ha olika uppfattningar om detta. Men det ankommer inte på mig att recensera utskottet. Men när utskottet väl har gjort en skrivning och man har den kritiska uppfattning som Larz Johansson har, avstå då i det goda namnet att driva denna sak till sin spets så att vi här i kammaren börjar att exercera om kvadratmetrarna! Det finns naturligtvis ingen av oss som önskar en sådan utveckling. Då återstår utskottets politiska resonemang om kvalitetsfrågor i sammanhanget. Sedan får kommunerna, och ytterst föräldrarna, avgöra vari kvalitetsfrågan ligger. Så har vi de 300 milj.kr. som togs bort. Utskottet gjorde motsvarande neddragning i kronor på sektorsbidraget. Vi var överens om det statsfinansiellt riktiga i att göra förändringar. Sedan återstod det om pengarna skulle tas från en del av sektorsbidraget, som var knutet till den verksamhet som hade expanderat snabbt och som vi visste att det fanns en del luft i hos många kommuner. Mitt förslag var att pengarna skulle tas i den delen av sektorsbidraget. Nu gjorde inte utskottet så. Det resulterade i att en del kommuner nu bär en neddragning av sektorsbidraget som de inte har möjlighet att kompensera sig för. De har ingen hemspråksundervisning som kommer att förändras eller att bedrivas effektivare och mer rationellt. Andra kommuner däremot, som har en omfattande hemspråksundervisning som inte har bedrivits rationellt, får med den förändring som utskottet har genomfört en viss överkompensation. Så ser det principiellt ut, och det skall vi inte blunda för. Vi kan se på grannkommunerna till Johanssons och min hemkommun. Eskilstuna har gjort en intressant genomgång i dagarna av sin hemspråksundervisning. Det har visat sig att det finns väldiga vinster att göra pedagogiskt men också ekonomiskt av en mer rationell hemspråksorganisation. Det blir, kort uttryck, mer hemspråksundervisning, fast i större grupper som är mer skolmässiga. Skoldirektören säger troligen att undervisningen är av högre pedagogisk halt och att den dessutom utförs till en betydligt lägre kostnad. Så ser det ut, och det är detta som jag har tagit fram i mitt förslag. Jag kunde inte låta den situationen vara opåtalad. Det är bakgrunden. Det går alltid att anse att man skulle ha väntat ett tag till och låtit det nya statsbidraget verka fullt ut. Okej, den diskussionen kan vi föra. Men läget var inte riktigt så. Det är vi tydligen överens om när det gäller att reduceringen av motsvarande storlek av sektorsbidraget görs av statsfinansiella skäl. Larz Johansson formulerade sig som att nu skall undervisning bedrivas på lördagar. Undervisning skall inte bedrivas på lördagar, men den får bedrivas på lördagar. Om vi skall väga på guldvåg och recensera varandras inlägg, är det viktigt att de som säger sig vara anhängare av verksamheten inte sprider en bild av den som gör det svårare att hävda sådant vi tycker är ett vettigt beteende. Sverige är ett föregångsland på hemspråksundervisningsområdet. Hemspråksklasser, hemspråksgrupper, blandade klasser -- allt sådant kommer självfallet att existera i fortsättningen. Det gäller även studievägledning på hemspråk. I anslutning härtill är det också fråga om en fortsatt utveckling av svenska som andra språk. Det är en lång rad av olika insatser, som vi alla har anledning att skolpolitiskt markera vikten och värdet av. Men vi måste faktiskt säga att skall detta hävdas i fortsättningen, måste det skötas på något så när skolmässiga villkor när det gäller användningen av resurserna. Vi undervisar i dag på 89 olika språk i grundskolan. Det kommer att bli färre språk i fortsättningen med denna förändring. Det inser alla. Dock kommer de barn som kommer i åtnjutande av hemspråksundervisning enligt min uppfattning inte att behöva bli särskilt många färre än i dag. Man behöver hjälpas åt med att ordna undervisningen. De får däremot sin undervisning i grupper som är mer skolmässiga, dvs. minst fem elever i varje grupp. Däri ligger förändringen.

Herr talman! Det här är en diskussion om vad riksdagen bör säga i olika frågor i den rollfördelning som nu skall förekomma på skolområdet. Därför tycker inte jag att utskottsmajoriteten ytterligare bör precisera hur punkterna vi har tagit upp bör tolkas. Där har jag fullt förtroende för att t.ex. kommunalpolitikerna är fullt kapabla att avgöra vad som är ändamålsenliga lokaler för verksamhet för sexåringar i skolan. Jag har ett exempel. Det finns en socialdemokratisk motion som behandlas i betänkandet, Ub178, som just handlar om sammansättningen av personalgrupperna. Såvitt jag kan finna är centerpartiet med på svaret på den motionen. Utskottet framhåller vad föredragande statsrådet har sagt. Det föredragande statsrådet framhåller att det redan förekommer att lärare tjänstgör i förskolan, liksom att förskollärare tjänstgör på lågstadiet. Det anses självklart att sådan tjänstgöring kommer att bli vanligare i framtiden. Att t.ex. en förskollärare ingår i arbetsenheten på lågstadiet finner det föredragande statsrådet naturligt. Jag tycker att den typen av uttalande inte utgör något hinder för att statsmakterna också vidtar liknande åtgärder i framtiden. Jag tycker att den typen av kommentarer som utskottsmajoriteten har gjort i sammanhanget bara skall uppfattas som positiva.
Herr talman! När man lyssnade på Göran Persson kunde man få intrycket att även jag och vänsterpartiet accepterat nedskärningen om 300 milj.kr. på sektorsbidraget till skolan. Jag vill bara klargöra att så inte är fallet. Det framgår av den reservation som vi lämnade i det sammanhanget när det gäller anslagsbeloppet.

Herr talman! Den detalj och regelstyrning vid statsbidragsgivningen som styrt studieförbund och delvis också folkhögskolor har i många stycken varit olycklig. Det är därför positivt att folkbildningsorganisationerna fortsättningsvis skall vara självstyrande. Däremot tycker vi moderater att man skapar en onödig byråkrati när folkbildningsorganisationerna åläggs att bilda ett nytt folkbildningsråd. Vi förordar i stället att de föreslagna uppgifterna skall läggas på det etablerade Folkbildningsförbundet. Majoritetens invändning mot förslaget, att det skulle gynna studieförbunden genom att folkhögskolorna inte är med i det nuvarande Folkbildningsförbundet, är enligt min mening en felaktig beskrivning. Både RIO, och länsbildningsförbunden är i dag medlemmar. Det som krävs är att också Landstingsförbundet blir medlem; sedan är saken klar. När det gäller den framtida utvecklingen för både folkhögskolor och studieförbund är det enligt vår uppfattning oerhört viktigt att man satsar på kvalitet i stället för kvantitet. Vi moderater har i vår motion yrkat på att folkhögskolorna skall ha en allmän kurs om minst 30 veckor och 20 deltagare och att detta skall vara uppfyllt senast läsåret 1992/93. Detta är ju kärnan i folkhögskolans verksamhet och det specifika för dess profil att förmedla bildning. Jag är mycket förvånad över att vi behövt reservera oss när det gäller längden och deltagarantalet på folkhögskolornas allmänna kurser.

Det markerar betydelsen av en gemensam bas av allmänorienterande kurser och motverkar tendensen till dominans för korta och mer specialbetonade kurser.'' Vidare sade skolöverstyrelsen: ''En lång allmänkurs är också en förutsättning för att de utbildningspolitiska målen nås.'' Denna uppfattning, som både folkhögskolekommittén och skolöverstyrelsen framförde, beaktades varken av regeringen eller utskottets majoritet, vilket jag beklagar. Man bryr sig varken om de allmänna kursernas längd eller deltagarantal. Vi moderater delar alltså den uppfattning som framförts av folkhögskolekommittén och skolöverstyrelsen. Utbildning vid folkhögskola kan vara en bra lösning för den som söker alternativ utbildning eller den speciella arbetsform som folkhögskolan kan erbjuda. Därför skall folkhögskolan ses som ett fullvärdigt alternativ, som skall stå öppet för alla som har fyllt 16 år. Jag konstaterade i min inledning att folkbildningens anordnare i fortsättningen själva lägger fast målen för verksamheten, medan regering och riksdag lägger fast målen för bidragsgivningen. Det är bra. Ser man på det nuvarande statsbidragssystemet till studieförbundens verksamhet, kan man i stor utsträckning finna att det premierar kvantitet före kvalitet. Ju fler studiecirklar som inrapporteras, desto högre statsbidrag. Detta har som sagt varit olyckligt. Ett skäl till att vi fått denna utveckling är att den kompetensgivande utbildningen, i formell mening, inte får bedrivas av studieförbunden. och 2 från vår kommittémotion. Det har där smugit in sig en liten felaktighet. Där står att vi föreslagit att ''som villkor skall ställas att den utbildning som ges inom studieförbunden leder till formell kompetens''. Så är det inte. Vad vi däremot har sagt är att de centralt fastlagda målen i realiteten också utgör motiv för den statliga bidragsgivningen. Så länge huvudmännen för folkbildningen, i detta fall studieförbunden, inte tillåts bedriva formellt kompetensgivande utbildning är det risk för att den nuvarande ordningen består. Därigenom begränsas också motiven för statligt stöd till verksamheten. Studieförbunden står inför ett vägval. Antingen väljer man att verka för att bedriva kompetensgivande utbildning eller att sätta andra mål i centrum. Motiven för offentligt stöd till verksamheten måste då analyseras och debatteras. Detsamma gäller den del av folkhögskolornas korta kurser som i många fall är en form av uppdragsutbildning som inte bör finansieras från folkbildningsanslaget. Det går, enligt vår uppfattning, att bättre utnyttja och utveckla studieförbundens potential för att dessa med sitt finmaskiga nät skall kunna bidra till en kvalificerad utbildnings och bildningsverksamhet. Folkbildningsrådet skall enligt förslaget årligen utvärdera verksamheten. Utöver detta skall regeringen vart tredje år svara för en fördjupad utvärdering. Givetvis skall man utvärdera sin egen verksamhet, det ligger i ens eget intresse, men det är ännu viktigare att man också låter en fristående enhet utvärdera och granska verksamheten. Elever som genomgår folkhögskola får i dag ett studieomdöme. Vid ansökan till högre utbildning utgör elever från folkhögskola en egen kvotgrupp. För att skapa möjligheter till jämförelser mellan eleverna finns det s.k. folkhögskoleprovet. Allt fler folkhögskolor avstår från att använda detta prov. Någon normering av provet har heller inte ägt rum under de senaste åren. Regeringen och utskottsmajoriteten hävdar att proven kan utgå och att det räcker med studieomdömet samt att allt fler väljer att söka in på högskolan via högskoleprovet. Det är vår uppfattning, att antingen bestämmer man sig för att folkhögskolan inte skall ha en egen kvotgrupp, och då blir nomineringsförfarandet inaktuellt och eleverna får genomgå högskoleprovet, eller så behåller man den särskilda kvotgruppen, och då är normeringen nödvändig. Om det inte finns ett normeringsinstrument kommer förtroendet för studieomdömena att urholkas. Detta gagnar varken elever eller skolor. Jag tror att det är en uppenbar risk att man omedvetet sänker statusen på folkhögskolan och dess utbildningar när man säger nej till folkhögskoleprovet. När det till slut gäller statsbidraget till central kursverksamhet anser vi att de organisationer som får bidrag bör själva svara för sina kostnader. Vi kan inte finna några skäl till varför staten skall finansiera denna verksamhet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1.

Värderade talman! Den här dagens olika utbildningsdebatter har behandlat utbildningsmöjligheter för olika åldrar. Nu gäller det vuxna som i den s.k. folkbildningen skall få chansen att i en framgångsrik pedagogisk modell studera sådant som de själva uppfattar som värdefullt. Det kan gälla att ta igen sådant som man missat i sin tidigare skolgång. Det kan också vara studier som behövs för insatser i demokratiska sammanhang. Studiecirkeln har haft en enorm betydelse för att utveckla Sveriges demokrati. Folkhögskolan har alltid haft stor betydelse som komplement till annan ungdoms och vuxenutbildning. För många av oss har just folkhögskolan givit chanser till högre utbildning som vi annars inte kommit åt. I utbildningsutskottets betänkande om folkbildningen föreslås att folkbildningens organisationer och skolor skall få ett förtroende, något som hälsas med glädje av alla som är engagerade i den verksamheten. De nu gällande ganska snåriga statsbidragsreglerna skall upphöra att gälla, och folkbildningen skall själv fördela tillgängliga statsbidrag och svara för huvuddelen av kontrollen. Regeringen visar tilltro till folkbildningens möjlighet att själv fastställa mål och inriktning för sin verksamhet. Folkpartiet liberalerna anser att de målen räcker som bedömningsgrund för huruvida statsbidrag är motiverade. Dessa mål bör vara tillräcklig grund för offentliga bidrag utan att staten dessutom skall ange specificerade mål för statsbidrag till folkbildningen. Den utvärdering som verksamheten givetvis måste underkasta sig får visa om motiven för bidrag kvarstår. Därför har Lars Leijonborg och jag reserverat oss mot utskottsmajoritetens uppfattning att staten som bidragsgivare måste ange mål för styrning av folkbildningen. Utskottet skriver att det måste betraktas som både naturligt och nödvändigt att staten anger vad man främst vill uppnå med de statliga medel som anslås till folkbildningen. Vi anser att det bör vara tvärtom. Folkbildningen talar om vilka mål den har och vad den vill arbeta för. Bidragsgivarna kan då avgöra om de deklarationerna motiverar bidrag. Om kontrollen efteråt visar att målen inte uppfyllts, bör naturligtvis bidragen upphöra. Värderade talman! För Sveriges folkhögskolor är det här beslutet överraskande positivt. En folkhögskolekommitté -- i vilken bl.a. jag ingick -- har arbetat med folkhögskolans framtid. Kommittén skriver, att folkhögskolorna alltjämt bör ha till huvuduppgift att ge allmän medborgerlig bildning. De bör också ge fördjupade och specialinriktade kunskaper och färdigheter, t.ex. inom den praktiskt-estetiska sektorn. Därutöver bör de få ge utbildning för folkbildningsverksamhetens, folkrörelsernas och de ideella och fackliga organisationernas behov av ledare och funktionärer samt utbildning för ledaruppgifter främst inom kultur och fritidssektorn. Regeringens proposition och utbildningsutskottets betänkande ger folkhögskolan goda möjligheter att spela den roll som folkhögskolekommittén skisserade. En extra finess är att riksdagen nu ger folkhögskolan möjlighet att -- tillsammans med övriga delar av folkbildningen -- själv styra sin verksamhet utan detaljerade anvisningar från staten. Värderade talman! Jag står förstås bakom samtliga reservationer där folkpartiet liberalerna finns med. För att vinna tid i den här debatten nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 10 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall göra det här inlägget ganska kort, eftersom jag hade ett överdrag i mitt förra inledningsanförande. Jag konstaterar som Carl-Johan Wilson att det beslut riksdagen kommer att fatta är en glädjande tilldragelse för folkbildningsorganisationerna, för Folkbildningssverige.

När propositionen väl kom, innehöll den bara en ettårig budgetperiod. Det var naturligtvis en stor besvikelse, och det vållade mycket oro bland folkbildningsorganisationerna. De konstaterade ju att det var näst intill omöjligt att planera för verksamheten, ta på sig det stora ansvaret med en sådan kort tid att planera för, utan att därefter veta vilka resurser de skulle ha till sitt förfogande. Av den anledningen väckte centern en motion, där vi föreslog att budgetperioden skulle utsträckas till tre år. Vi kan glädjas åt att ett enigt utskott har tillstyrkt den motionen. Det kommer att bli en treårig budgetperiod, och det är bra. Men det som stör litet grand i bilden är att moderaterna och folkpartiet samtidigt har lämnat ett särskilt yttrande, där man säger att man vill påpeka att propositionen om folkbildningen inte innehöll det beslutsunderlag som hade varit önskvärt som grund för en treårsplanering. De som avgivit yttrandet förutsätter att regeringen återkommer med ett bättre beslutsunderlag för de två senare åren i planeringsperioden. ''Därmed får det av utskottet nu förordade beslutet om treårsramar i första hand en principiell karaktär'', står det vidare. Detta har naturligtvis vållat oro bland dem som läser utskottets betänkande och det här särskilda yttrandet. Jag vill därför ställa frågan konkret till Ulf Melin och Carl-Johan Wilson: Innebär det särskilda yttrandet att ni inte står fast vid att folkbildningen för de två därpå kommande åren skall ha samma statsbidrag som första året, med den indexuppräkning som utskottet förutsätter? Vi vet att moderata samlingspartiet upprepade gånger under de senaste åren lagt fram besparingsförslag som gällt folkbildningen. Menar Ulf Melin att man med det särskilda yttrandet känner sig oförhindrad att till ett kommande år lägga fram nya besparingsförslag? I så fall, Carl Johan Wilson, kommer folkpartiet då att ställa sig bakom den typen av besparingar? Det är inte en ointressant fråga, i all synnerhet som det är ett valår. Alla våra resp. partier gör ju anspråk på att komma i den positionen att de kan vara med och bestämma hur det blir i fortsättningen.

Herr talman! Jag vill bara tillägga till det som Carl Johan Wilson sade att vi moderater har lagt fram ett budgetförslag. Det är alldeles riktigt, som Larz Johansson säger, att vi ligger 240 milj.kr. under på det här anslaget, och det står vi för. Vi har anvisat hur man skall kunna göra besparingar motsvarande detta belopp. Vi har också anvisat hur man kan ge större möjligheter för framför allt studieförbunden att verka i framtiden. Det går inte att komma ifrån det som jag påpekade i mitt huvudanförande, att studieförbunden har kommit till att jaga cirklar för att få in pengar. Kanske har de också låtit utgifterna springa i väg litet grand. Vi vågar påpeka detta. Principen om treårsbudget har vi naturligtvis ingenting emot. Men en ny regering måste också få möjlighet att sätta sig in i det faktiska ekonomiska läge som landet befinner sig i. Därför har vi avgivit det särskilda yttrandet.
Herr talman! Då var det alltså sagt i klartext att egentligen står inte folkpartiet och moderata samlingspartiet bakom utskottsbetänkandet. Det som vi har varit överens om och som i varje fall Carl-Johan Wilson är mycket medveten om, det som vi har diskuterat med folkbildningsorganisationerna, är just att garantera dem likvärdiga ekonomiska villkor för de kommande tre åren. Det var också en förutsättning för att de skulle våga ta steget att gå in i arbetet, bilda Folkbildningsrådet och ta på sig det gemensamma ansvaret. Nu har både folkpartiet och moderata samlingspartiet gett besked om att de för sin del känner sig oförhindrade att lägga fram besparingsförslag vad gäller folkbildningen under de två kommande åren, trots utskottsbetänkandet.

Herr talman! Den bredd och den förankring i samhället som folkbildningen har i Sverige är något fullständigt unikt. Den allmänna medborgerliga bildningen, förmedlad och utvecklad i studiecirklar och på folkhögskolor, är och har varit en viktig grund för vår demokrati. Det är något som vi skall vara stolta över och rädda om. Ändå har vi alltjämt utbildningsklyftor i landet. Fortfarande finns över en halv miljon människor mellan 35 och 50 år som endast har sjuårig folkskola bakom sig. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man diskuterar folkbildning och vuxenutbildning och, som nu, förändringar av folkbildningens organisation. Jag skall inte hålla något inledningsanförande om själva betänkandet, då vi alla är bekanta med dess innehåll. I stället skall jag direkt kommentera förslagen i betänkandet. Det handlar i mycket stor utsträckning om nyorganisation och avreglering för hela folkbildningen. Ett skäl för denna avreglering är att studieförbunden och folkhögskolan skall vara självförvaltande. Staten, dvs. riksdag och regering, skall endast fastställa övergripande mål och villkor som skall ligga till grund för bidragsgivning. Folkbildningens anordnare skall lägga fast målen för verksamheten. Vi är, herr talman, positiva till den här självförvaltningstanken. Vi har ställt oss bakom förslaget om ett folkbildningsråd som ett nytt fristående centralt organ för folkbildningsfrågor. Det har vi gjort om än med viss tvekan. Vi tycker att det är bra att studieförbunden och folkhögskolan befrias från den detaljreglering som tidigare ordning innebar. Vi ser emellertid också att det kan finnas vissa risker att på det sätt som nu sker överlåta både resursfördelning, uppföljning och utvärdering på samma organ. Folk och vuxenutbildningen är ett rikt förgrenat träd, och alla dess delar kan naturligtvis inte finnas representerade i folkbildningsrådet. De stora studieförbunden och de största intressenterna inom folkhögskolan kommer naturligtvis att dominera med risk för att det tummas på pluralismen och mångfalden inom folkbildningen. Självstyrningen får inte stanna vid att folkbildningsrådet förvaltar folkbildningen. Skulle så ske innebär det försämrad självförvaltning i cirkelverksamhet och på skolor, ty åtminstone SÖ har -- bortsett från det komplicerade systemet med ansökan omstatsbidrag -- tillåtit ett stort mått av frihet för åtminstone folkhögskolan. Alltsedan sin tillblivelse har folkhögskolan i såväl pedagogiskt som metodiskt avseende varit en föregångare. Den speciella folkhögskolepedagogiken har också varit befruktande för andra delar av utbildningssektorn. Ett viktigt fundament i denna pedagogik är välkomnandet av ett starkt elevinflytande och elevstyrning. Friheten från fastlagda kurs och läroplaner är ett annat kännemärke. Folkhögskolelärarnas inflytande över kursernas innehåll och uppläggning är däremot av största betydelse. Av erfarenhet vet man på folkhögskolorna hur viktig all personals medverkan är i den gemensamma målsättningen. Om ett mål med denna verksamhet är att stärka människors tilltro till sin egen förmåga, ge dem insikt i hur viktigt det är att alla har möjlighet att delta i demokratiska beslutsprocesser och ge dem självförtroende nog att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen mot demokrati och jämlikhet, så är det viktigt att leva som man lär. Man kan inte lära ut vad demokrati är i en odemokratisk skola där elev och personalinflytande inte är en självklarhet. För att garantera såväl lärarnas som elevernas inflytande över verksamheten på den egna skolan -- både av demokratiska skäl och för att undervisningen skall ge ett gott resultat -- bör rätten till inflytande regleras i förordning. Enligt vänsterpartiets mening står detta inte i någon som helst motsättning till vare sig folkhögskolans traditionella frihet eller den föreslagna avregleringen. Tyvärr har vi inte fått majoritet för detta förslag. Utskottets majoritet anser ''att det bör överlämnas till huvudmannen och styrelsen för folkhögskolan att finna lämpliga former i fråga om medinflytande för skolans personal och elever''. Tyvärr framkommer här samma kompletta okunskap om vad det egentligen handlar om som hos den folkrörelsebyråkrat -- det finns faktiskt också sådana -- som motsatte sig ett reglerat elev och personalinflytande i folkhögskolekommittén, när han yttrade: Vi har ju MBL! Det räcker väl med det! Det gör det inte, herr talman. Det är folkhögskolelärarna, ofta i positiv opposition mot styrelse och huvudmän, som har utformat den speciella folkhögskolepedagogik som jag tidigare har talat om. Det är folkhögskoleelevernas aktiva medverkan och påverkan på undervisningen som gett folkhögskolan dess alldeles speciella karaktär. Det är viktigt att deras inflytande över den egna skolans verksamhet garanteras, att nuvarande elevråds och lärarråds inflytande och verksamhet regleras i förordningstext. Jag yrkar bifall till reservation 8 och vill göra herr talmannen och kammarens ledamöter uppmärksamma på att det endast är i reservation 8 som den här frågan tas upp till behandling. Reservation 7, som finns under samma moment, behandlar endast frågan om skolornas styrelse och således inte detta viktiga elev och lärarinflytande. I folkhögskolekommitténs betänkande finns en medvetenhet om betydelsen av att små skolor ges möjlighet att bli större, bl.a. för att internat och administrationskostnaderna per elev inte skall bli orimligt höga. Likaså finns det en mycket klar uppfattning om riskerna för att mycket stora skolor tenderar att ägna sig åt, för vuxenutbildningen och folkbildningen, mindre angelägen verksamhet. Även utbildningsministern har tidigare uttalat att folkbildningsanslaget inte skall få användas till att subventionera organisationers konferenshotellverksamhet. Tyvärr har varken betänkandet eller propositionen några skrivningar som gör dessa intentioner tydliga. Vi i vänsterpartiet anser att dessa klart borde framgå, inte minst som en vägledning för det framtida folkbildningsrådets verksamhet och för den kommande utvärderingen. Så ett par ord om treårsbudgeteringen. Folkhögskolekommittén utgick i sitt betänkande från att treårsbudgetering skulle gälla även för folkbildningen. Propositionen däremot innehöll inte några direkta förslag om en treårig budgetram -- tyvärr, måste jag säga, eftersom treårsperioder präglat skrivningen i propositionen både vad gäller uppföljning och utvärdering. Jag behöver dock inte nu argumentera för treårsramar, eftersom ett enigt utbildningsutskott såvitt jag förstår har tillstyrkt vänsterpartiets motionskrav om treårsbudget. Det tycker vi naturligtvis är utmärkt. Herr talman! Jag blir dock betänksam när jag hör Jag hajade också till inför det särskilda yttrandet som jag inte kunde läsa på något annat sätt än att man, så snart tillfälle ges, skall skära i folkbildningsbidraget. Den brasklapp som Carl Johan Wilson lämnade här framme, när han sade att han säger vad han säger och det står vad det står i det särskilda yttrandet, inte har gjort mig lugn på den punkten. Jag är rädd för att folkhögskolan och folkbildningen över huvud taget har ganska obehagliga överraskningar att se fram emot vid ett eventuellt större inflytande för folkpartiet och moderaterna i riksdagen framöver. Herr talman! Det är utbildningsutskottet som har handlagt frågor om folkhögskolan. Av skäl som främst har med utskottets ärendebalans att göra men till en del också beror på att man vill samla hela folkbildningen under ett utskott kommer folkhögskolefrågorna hädanefter att ligga under kulturutskottet. Jag tror inte att det automatiskt kommer att innebära någon förlust för folkhögskolan, men jag är orolig för att det kan bidra till att folkhögskolans koppling till vuxenutbildningen urholkas och att folkhögskolan görs till enbart en angelägenhet för folkrörelserna. Rörelsefolkhögskolorna har visserligen åtagit sig att anordna vuxenutbildning och gör det bra. Folkhögskolan får aldrig reduceras till att bli enbart en kultur och folkbildningsangelägenhet, avskuren från den övriga vuxenutbildning. Folkhögskolan måste förbli både ett alternativ och ett komplement till den ''vanliga'' skolan. Därför är det så viktigt att de långa kurserna alltjämt utgör ryggraden i verksamheten. Vi menar att en allmän folkhögskolekurs på minst 30 veckor skall vara ett minimikrav för att erhålla del av statsbidrag. Det är inte till fyllest att, som propositionen föreslår, endast ställa kravet att minst 15 % av statsbidrag skall användas till allmän kursverksamhet utan att ställa krav på att den allmänna kursen skall ha 30 Jag yrkar bifall till vänsterpartiets reservation nr 5. Det som med en sammanfattande beteckning kallas folkbildning består av flera olika delar. Jag tycker att det finns en risk att blanda ihop dessa delar alltför mycket och inte värna om de skilda uppgifter som olika delar av folkbildningen har och kommer att ha även i framtiden. Vänsterpartiet anser t.ex. att statsbidraget också i fortsättningen bör utgå under två anslag, ett för studieförbunden och ett för folkhögskolorna. Med detta menar vi naturligtvis inte att samarbetet mellan studieförbund och folkhögskolor inte också i fortsättningen bör utvecklas -- tvärtom. En anslagsuppdelning mellan de två verksamheterna torde ge bättre utgångspunkt för samordning och samarbete. Med ett samlat statsbidrag finns risk för revirtänkande och onödiga motsättningar. Vi har reserverat oss för vårt förslag på denna punkt. Men även om jag står bakom den reservationen, yrkar jag av omtanke om kammarens tid inte bifall till den. Studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga men olika delar av folkbildningen. Verksamhetsområden och målsättning är olika. Att ett nytt folkbildningsråd skall var ett övergripande organ för båda grenarna av folkbildningen tycker däremot inte moderaterna är så viktigt. De anser -- av vilken orsak förstår jag inte -- att fördelning av statsbidrag kan skötas av studieförbundens samarbetsorgan, dvs. Folkbildningsförbundet. Det krävs naturligtvis litet kunskap -- ja, rent av folkbildning -- för att hålla isär begreppen, också när man pratar om folkbildning. Det är uppenbart att moderaterna inte har det. På annat sätt går det inte att förklara det här moderata förslaget. När moderaterna sedan vill gå in och skära ner i verksamheten blir det ibland rent av pinsamt. Deras folkbildningsfientlighet framgår med all bedrövlig tydlighet. Moderaterna ser alls ingen samhällsnytta med studiecirklar som inte leder till direkt kompetenshöjning i ett traditionellt skolämne, och folkhögskolans korta kurser anser man är uppdragsutbildning som skall betalas av uppdragsgivarna. Följaktligen vill man ta bort statsbidraget för de här verksamheterna och införa betygstvång för studiecirklarna. En kvarts miljard vill man minska den här delen av folkbildningen med. Som väl är står moderaterna ensamma om de här folkbildningsfientliga åsikterna, men, herr talman, det vore bra om folkpartiet helst litet tydligare och litet mer rekorderligt än tidigare gjorde klart redan nu, att de inte i framtiden kommer att bistå moderaterna i deras attacker mot folkbildningen. Moderaterna har tyvärr inte heller den ringaste kunskap om de landstingsdriva folkhögskolornas betydelse. I vanlig ordning framförs åsikterna att landstingen endast bör syssla med sjukvård. Kultur och utbildning i landstingsregi är de motståndare till. 50 av våra 128 folkhögskolor har i dag landsting som huvudman. De ligger ofta i glesbygden. Förmånga människor är de den enda möjligheten till vuxenutbildning. Flera av dem har mycket bra estetiska linjer och ger en undervisning som om den inte bedrivits av dessa landstingsfolkhögskolor skulle ha varit förbehållen en mycket liten del av befolkningen i våra storstäder. Detta vill moderaterna ta bort, och i stället för att medverka till att fler folkhögskolor tillkommer för att täcka det stora behov som finns, vill man att landstingsfolkhögskolorna försvinner och överförs till annan huvudman. Det man vill är att sälja ut landstingskolorna, för att jag har svårt att tänka mig att moderaterna är beredda att gratis överföra landstingsegendom till exempelvis arbetarrörelsen. Skär ner folkbildningen, minska mångfalden -- det är tyvärr moderaternas fältrop. Hur kommer folkpartiet och, vill jag faktiskt fråga, centern att ställa sig om moderaterna återkommer med det förslaget efter nästa val? Slutligen vill jag ta upp frågan om de minskade resurser som folkbildningen kommer att få genom att inga särskilda medel beviljas folkbildningsrådet för den administration som man kommer att överta från SÖ. Men hänvisning till det produktivitetskrav som åvilar samhället i övrigt föreslås i propositionen att 100 miljoner skall tas bort från folkbildningsanslaget. Samtidigt har inte kostnaderna för den administration som SÖ tidigare stått för bakats in i folkbildningsanslaget. Däremot förutsätts det att framtida central administration skall belasta det vanliga anslaget. Därmed utsätts folkbildningsanslaget för dubbla besparingskrav. Vänsterpartiet anser att medel för Folkbildningsrådets verksamhet skall utgå som särskilt anslag. Jag yrkar bifall till reservation nr 14, som också centerpartiet står bakom.
Herr talman! Visserligen är klockan mycket, men jag känner ändå att jag måste svara på en del av de påhopp som Elisabeth Persson har gjort. Först till frågan om bildandet av ett folkbildningsråd. Alla har här talat om vikten av frihet och av att man lägger ut ansvar. Trots detta säger ni att man måste bilda ett folkbildningsråd. Vi anser att detta är onödigt. Både RIO och länsbildningsförbunden är medlemmar i Folkbildningsförbundet. Naturligtvis måste man företa en viss omorganisation av Folkbildningsförbundet -- det begriper t.o.m. jag. I det material som ligger till grund för positionen beskrivs ganska tydligt att många folkhögskolor har väldigt många korta kurser, som kan karakteriseras som uppdragsutbildning. Då tycker vi i vårt parti att man bör se över den typen av verksamhet och ta ställning till om denna utbildning bör ha statsbidrag. Detsamma gäller en del av studieförbundens verksamhet. Deras kurser kan gälla allt från privatflygutbildning, textning, båtradio osv. Skall dessa kurser finansieras med skattemedel eller inte? Vi vågar ifrågasätta att så bör vara fallet, och vi tycker att det är litet trist att andra inte vågar göra det. Man vill hela tiden bara plussa på resurser. Sedan vill jag bara påpeka för Elisabeth Persson att vi inte har sagt att studieförbunden skall ge betyg. Den saken har hon fullständigt missuppfattat. Var någonstans står detta att läsa? När det gäller landstingen får man dagligen läsa att dessa är i kris på än det ena och än det andra området. Vår uppfattning är att landstingen inte skall bedriva utbildning. Det finns andra som är mer professionella på att göra det. Skall vi ha landsting, låt dem i så fall åtminstone få sköta sjukvården i första hand och inte en massa allehanda andra uppgifter, som de inte är bra på att sköta.

Herr talman! Tåget går snart, och jag har tänkt att ta mig hem denna dag. Bildning är större än utbildning, sägs det. Jag tycker att den här folkbildnings och folkhögskolepropositionen är bra. Vi har emellertid yrkat att den besparing på 100 milj.kr. som föreslagits inte skall göras. Det är inget annat parti som har lagt fram ett sådant förslag. Vi vill också bevara lärarråd och kursråd. Vi är också väldigt måna om att bevara friheten, och vi vill att folkhögskolorna själva skall få formulera målen och att staten inte skall gå in och styra. På den punkten har vi en reservation, precis som folkpartiet. Vi har naturligtvis också föreslagit att det skall vara budgetperioder på tre år. Det förslaget kommer att gå igenom. Vi tycker också att det är viktigt att nya studieförbund och nya folkhögskolor skall kunna starta Vi är mycket glada för att Färnebo folkhögskola nu kommer att kunna starta som Jag står bakom samtliga reservationer där mitt namn finns med, och jag yrkar bifall till reservation

Herr talman! Vi har fått höra ett traditionellt tal av Ingvar Johnsson. Som vanligt tror han att han håller ett förstamajanförande i Trollhättan eller någon annanstans, och han eldar på å det vildaste. Ingvar Johnsson säger att vi inte hade behövt foga några reservationer till det här betänkandet och att det inte har varit fråga om några betydande invändningar. Jag tycker nog faktiskt att Ingvar Johnsson talar emot sig själv ganska mycket. Han talar om behovet av att nå de kortutbildade och av att verkligen se till att de människor i samhället som har en kort utbildning får en bättre utbildning. Jag tror att vi är ganska överens om det. Vad vi inte är överens om är möjligtvis målen om det. Därför blev jag ytterligt förvånad när jag lyssnade på detta anförande, där Ingvar Johnsson tog upp en mängd småsaker utan att bry sig om innehållet i det som studieförbunden och folkhögskolorna skall syssla med. Vi har i vår motion yrkat på att man exempelvis på varje folkhögskola skall ha en allmän kurs som har en längd om minst 30 veckor. Elisabeth Persson var i sitt anförande också inne på vikten av det. Vad gör då socialdemokraterna? Jo, man struntar i det! Om en allmän kurs varar två tre dagar -- vad gör egentligen det, tycker man. Men hur hjälper man de kortutbildade med att man kör kurser på två, tre eller fyra dagar och kallar det för allmänna kurser, Ingvar Johnsson? Samtidigt framhåller socialdemokraterna både i folkhögskolekommittén och i propositionen vikten av att kunna nå dem som inte har grundskole eller gymnasiekompetens. Jag måste säga att jag är mycket förvånad. Vad ni gör är att ni är på väg att släta ut just den betydelse som folkhögskolor och studieförbund har. Och inte ett ord om studieomdöme eller folkhögskoleprov. Det är ju också någonting som man kan behålla för att höja statusen på de här utbildningarna och därmed kanske få kortutbildade människor att delta i den här typen av verksamhet. Sedan till studieförbunden och de besparingar som vi där har gjort. Vi har vågat peka på -- det har jag sagt tidigare -- att man kan ifrågasätta om man skall betala vissa studiecirklar hos studieförbunden med statsbidrag. Sedan finns det naturligtvis väldigt många andra cirklar, t.ex. i språk och samhällskunskap -- jag skulle kunna räkna upp mängder av områden -- som är oerhört viktiga. Men se då i stället till att slå vakt om dem, så kan man också behålla studieförbundens kvalitet och status!
Värderade talman! Till Ingvar Johnsson vill jag säga att han övertolkar våra besked när det gäller vem som skall ange målen för folkbildningens verksamhet och i vilken utsträckning det skall påverka statsbidragen. Vi har inte sagt någonting om att handikappverksamhet inom studieförbunden inte är viktig. Det vet också Ingvar Johnsson. Vi har angivit att folkbildningen själv skall kunna ange målen för sin verksamhet. Om de bidragsgivande myndigheterna då tycker att de är bra nog för att få bidrag ger man bidrag. Om de inte tycker att målen är bra nog blir det inga bidrag. Så enkelt är det, Ingvar Johnsson. Sedan tycker jag inte att Ingvar Johnsson skall tala för mycket om prutningar som har med handikappade att göra. Jag skulle kunna anföra flera exempel, men jag skall inte ta upp tiden med det nu. Jag vill bara säga att vi har sett prutningar från socialdemokraterna när det gäller stöd till handikappade, när det gäller u-hjälp och när det gäller miljöfrågor, och då har socialdemokraterna haft andra samarbetspartners än folkpartiet. Man skulle t.o.m. kunna kalla den konstellationen för högerallians, om Ingvar Johnsson menar att det är ett uttryck som skall användas varje gång någon samarbetar med moderata samlingspartiet.

Herr talman! Jag vet att det jag nu kommer att säga kanske kan skapa en viss förvirring. Jag avser att yrka på återremiss av förslaget -- som är ett utskottsinitiativ -- om att förlägga ansvaret för utbildning av tolkar för döva m.fl. till universitetet i Stockholm. Orsaken till att handikapporganisationerna inte har reagerat tidigare är helt enkelt att de inte uppmärksammat detta utskottsinitiativ. De har inte heller blivit tillfrågade. I propositionen föreslogs att dessa frågor skulle föras över till nämnden för vårdartjänst. Mot det invände då handikapporganisationerna -- man menade att det var en utbildningsfråga och bättre hörde hemma i det nya statens institut för handikappfrågor. Utskottet har också fått en framställan från teckenspråkstolkarnas förening, som vill till universitetet. Det är alltså den enda part i det här sammanhanget som utskottet så att säga har lyssnat på. När handikapporganisationerna, särskilt Sveriges dövas riksförbund, nu uppmärksammat att man vill lägga utbildningen till TÖI på universitetet blir de oroliga. TÖI har ingen som helst kunskap om handikapp. Tolkutbildningen har vuxit fram i nära samarbete med berörda handikappförbund. Bl.a. har de dövas egen folkhögskola, Västanvik, varit en mycket viktig bit i det här sammanhanget. Det känns därför djupt olyckligt att ändra huvudmannaskapet på detta sätt, när de mest berörda inte är informerade och delar uppfattningen. När ett utskott tar ett initiativ är det bra om det är väl förankrat och motiverat. Tolksätten för de olika målgrupperna är helt olika. En barndomsdöv utvecklar teckenspråk som sitt första språk. Den vuxendöve är född hörande och har då svenska som basspråk. Han kan oftast inte teckenspråk. Metoden att tolka till honom blir då helt annorlunda. Dövblinda behöver andra tolksätt, som är sinsemellan olika. Jag vill med detta bara säga att tolkfrågan är mycket komplicerad och bygger på en genuin kunskap om berörd grupps behov. Utskottet berör inte heller det förberedelsearbete som görs av Även handikapputredningen behandlar tolkfrågan. Allt detta omfattande arbete sker i nära samarbete mellan olika berörda utbildningsanordnare. Att plötsligt förändra huvudmannaskapet utan djupare diskussion ter sig märkligt. Förvisso är kanske inte heller nämnden för vårdartjänst, som föreslås i propositionen, det bästa. Men där finns ändå den djupa kunskap om handikappfrågor som är en första förutsättning för att frågorna skall kunna handläggas rätt. Det är kanske därför bättre att frågorna förs över dit i avvaktan på andra förändringar. Det bästa vore ändock om de fördes till det nya SIH. Eftersom inga motionsyrkanden föreligger på den här punkten ber jag att få yrka återremiss av punkten Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, punkterna 25 och 26 i betänkandet.